Herr talman! Hans Backman har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder som innebär att socialtjänstlagen ändras så att kommunernas socialtjänst inte tillåts att sänka familjers socialbidrag när barnen sommarjobbar. Hans Backman tar upp en problematik som regeringen är mycket väl medveten om. Just därför är detta en fråga som regeringen gett utredningen Från bidrag till arbete i uppgift att se över. Utredningen tillsattes för ett år sedan och har i uppgift att föreslå åtgärder som underlättar övergången från bidragsberoende till försörjning av eget arbete. Förutom de övergripande åtgärder som ingår i uppdraget ska utredningen även komma med förslag på hur stort belopp av ungdomars inkomster från feriearbete som ska undantas vid biståndsberäkning . Jag vill också passa på att klargöra att barn aldrig kan vara försörjningsskyldiga gentemot sina föräldrar. Barns tillgångar kan endast ligga till grund för bedömningen av den del av biståndet som gäller barnet. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd när det gäller ekonomiskt bistånd bör ett barn alltid få disponera en del av sina inkomster för egen räkning utan att det påverkar föräldrarnas rätt till ekonomiskt bistånd för barnet. Hur stor denna del bör vara får bedömas från fall till fall. I dag överlåts det alltså på enskilda kommuner att - med stöd av Socialstyrelsens allmänna råd - besluta om vilken policy som ska tillämpas. Innan jag vidtar några åtgärder i denna fråga avser jag att avvakta utredningens förslag som ska presenteras i november 2006.
Herr talman! Först vill jag tacka statsrådet för svaret. I Sverige kan kommunernas socialtjänst besluta om att minska familjens socialbidrag om barn som är mellan 13 och 17 år sommarjobbar. Det finns ingen lag som säger att barn har rätt att behålla det de tjänar. Socialtjänstlagen som är en ramlag ger kommunen och socialkontoren tolkningsföreträde om vad som ska gälla i beslut som fattas i enskilda ärenden. Jag anser att det är felaktigt att låta ungdomars feriejobb minska familjens socialbidrag. Detta system är både hårdhänt och okänsligt eftersom det drabbar en redan utsatt grupp i vårt samhälle. Samhället ger helt fel signaler när kommunen säger till ungdomar att deras lön inte ska gå till att förbättra deras eller familjens ekonomi utan att den kan reducera kommunens kostnader. Socialstyrelsen beskriver i sina allmänna råd att man bör ta hänsyn till ungdomarna själva och att de ska uppmuntras att arbeta. Detta måste bli tydligare så att kommunerna inte kan frångå denna princip. Nu har även Ungdomsstyrelsen i en rapport till regeringen påpekat att ungas väg in till arbetsmarknaden och till ett etablerat liv blivit allt längre. I samband med detta kritiserar Ungdomsstyrelsen att en familj som har socialbidrag riskerar att förlora detta om en ungdom i familjen har ett sommarjobb. Det finns risk för att det innebär att ungdomar i dessa familjer väljer att inte sommarjobba alls. Det är allvarligt eftersom de ungdomar som tidigt kommer i kontakt med arbetsmarknaden genom extrajobb har lättare att få arbete när de lämnar skolan och går ut i vuxenlivet än de ungdomar som aldrig har varit i kontakt med arbetslivet tidigare. Enligt Ungdomsstyrelsen är kopplingen mellan skola och arbetsliv svag. De flesta unga får arbete genom kontakter. De som inte får göra praktik eller extrajobba på skollov eller vars föräldrar saknar kontakter har därför sämre förutsättningar än andra när de ger sig ut på arbetsmarknaden. I sitt svar säger statsrådet att regeringen är väl medveten om problematiken och att statsrådet avvaktar den av regeringen tillsatta utredningen Från bidrag till arbetes förslag om detta. Jag vill ändå fråga om statsrådet delar den oro som jag och Ungdomsstyrelsen känner över att ungdomar som drabbas av att familjens socialbidrag minskas om de sommarjobbar väljer att inte sommarjobba alls och därmed genom bristande kontakter kan få sämre förutsättningar än andra när de ska ut på arbetsmarknaden senare i livet. Som jag tidigare sade beskriver Socialstyrelsen i sina allmänna råd att man bör ta hänsyn till ungdomarna själva och att de ska uppmuntras att arbeta. Jag vill därför också fråga om statsrådet anser att socialtjänstlagen i sin nuvarande utformning lever upp till Socialstyrelsens allmänna råd.
Herr talman! Jag tycker att Hans Backman har rätt i den här frågan. Det är också det som framgår av svaret. Det var därför vi tillsatte utredningen och gav direktivet till Sture Korpi som är utredaren kring hur socialbidragen ska se ut framöver. Det är också riktigt att konstatera att det kanske är den här gruppen ungdomar som särskilt mycket behöver kontakt med arbetsmarknaden. Deras föräldrar kanske är arbetslösa och de kanske inte har den naturliga kontakten med arbetslivet och hur det fungerar. Därför bad vi om en översyn. Vi får se hur det rent tekniskt kommer att landa. Det rimliga är väl att man landar i någon form av fribelopp, alltså hur mycket pengar man kan tjäna innan socialbidraget påverkas. Vi kan inte ha en helt fri kvot, då kommer man nog att kunna använda detta för att komma runt och tricksa på olika sätt. Någon form av fribelopp ser jag fram emot att få förslag på från utredningen. Till dess är detta en kommunal fråga. Det är kommunerna själva som bestämmer hur de ska göra, med den reservationen att barnen aldrig kan vara försörjningsskyldiga gentemot sina föräldrar. Det kan de inte. Principfrågan, det vill säga om man ska välja att minska socialbidraget med ett belopp som motsvarar vad man har tjänat på sina ferier är en kommunal fråga. Med Hans Backmans engagemang i detta litar jag på att man i de kommuner där Folkpartiet har inflytande driver - gärna tillsammans med Socialdemokraterna - att inte minska socialbidragen i de här fallen.

Herr talman! Jag vet inte om Hans Backman hörde fel. Jag tror faktiskt att jag sade att Hans Backman hade rätt på den här punkten. Han kan kontrollera det i protokollet sedan. Vi tycker nog samma sak. Sedan handlar det om hur man rent tekniskt ska lösa detta. Dessutom måste lagförslag som ska behandlas av riksdagen vara beredda, och det måste finnas ett utredningsunderlag i botten. Det kravet ställs i grundlagen på oss. Det är därför som det måste finnas ett förarbete innan vi kan lämna ett lagförslag till riksdagen. Vi får väl se vad utredningen kommer fram till. Men i princip delar jag alltså Hans Backmans inställning att eftersom det här handlar om barn och ungdomar som kanske mest av allt behöver den här kontakten med arbetsmarknaden så slår nuvarande regler fel. Men, som sagt, det finns redan i dag möjlighet för kommuner att avgöra. Därför bollar jag över frågan till Folkpartiet. Jag litar på att Folkpartiet i de kommuner där man verkar också verkar för att få till stånd förändringar på detta område. Det är jag nämligen inte så säker på. Men i och med det tydliga ställningstagandet från Hans Backman här litar jag på att Folkpartiets linje är klar också på kommunal nivå i denna fråga.
Herr talman! Vi ska följa upp detta i våra kommuner. De som jag har pratat med har samma inställning som jag om att detta inte är bra. Problemet är också att hanteringen är olika i olika kommuner. I Hofors och i Gävle är det Socialdemokraterna som styr. Det är samma partis företrädare, och det är själva grundproblemet, tycker jag. Jag tycker inte att vi har råd att ha lagar som kan hämma ungdomars vilja att arbeta. Det gläder mig att statsrådet delar min syn på detta och känner att det är en viktig fråga och är beredd att förändra lagen. Sedan tycker jag att man skulle kunna lyfta ut en sådan här fråga och snabbutreda just detta. Den andra utredningen innehåller nämligen en mängd andra saker också. Så det tar sin tid innan dessa utredningar blir klara. Ibland tycker jag att det är väldigt många utredningar i den här riksdagen som tar en enormt lång tid. Då känner man en viss frustration när man ser saker som borde åtgärdas väldigt snabbt. Då tycker jag att man kanske skulle kunna lyfta ut en del för att göra en väldigt snabb behandling av just den. Dessa möjligheter har vi ändå. Jag tycker att vi ska använda både hjärta och hjärna som en klok man sade en gång i tiden. Det var Bengt Westerberg. Hjärtat säger att ungdomar inte ska behandlas orättvist och olika i olika kommuner. Och hjärnan säger att vi inte ska ha lagar som gör att ungdomar kan så att säga tappa lusten att arbeta. Det är en viktig princip att det alltid ska löna sig att arbeta. Och att ungdomar vill arbeta ska uppmuntras. Och det ska vara rättvisa lagar i vårt land.
Herr talman! Jag har inte så mycket mer att tillägga än att återigen säga att jag tror att vi har ungefär samma ingång i detta. Samtidigt är jag som statsråd kanske ännu mer bunden av grundlagens krav på att de lagstiftningsförslag som vi lägger fram också är beredda i vederbörlig ordning och att man har lyssnat på alla remissinstanser och alla synpunkter som kommer fram. Socialbidragen som sådana är inte enkel materia. Det ska man komma ihåg. Och detta får följdeffekter på systemet som helhet. Det var också därför som jag bad Sture Korpi att se över systemet som helhet, bland annat för att försöka förstärka drivkraften att gå från bidrag till arbete. Här tar vi alltså ett helhetsgrepp när det gäller socialbidragen. Jag tror att det är en ganska klok linje som vi har valt. Och sedan får vi helt enkelt bärga oss lite drygt ett halvår tills betänkandet kommer.